Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till Sverigedemokraternas reservation i ärendet.Den nya EU-kommissionens arbetsprogram har titeln En ny startTittar man närmare på dokumentet ser man dock att det påståendet är totalt nonsens. Av totalt 23 prioriteringar ser man att endast tre är översyn av omfattande politikområden. Två är nya agendor för politikområden, och likaså handlar två av prioriteringarna om framtagandet av nya mål inom sina politikområden. Dessutom ser vi två helt nya övergripande strategier, två nya unioner, två nya planer och hela fem nya lagstiftningspaket.Vid det här laget är vi nog alla bekanta med att så kallade översyner, agendor, målframtagning, unioner, planer och paket i realiteten innebär en massa nya lagstiftningsförslag. Kommissionen fortsätter i och med detta i exakt samma gamla hjulspår som tidigare. Den nya kommissionen har också talat sig varm för att det nu ska bli mindre regelkrångel, färre regler och att kommissionen inte ska lägga sig i sådant som bäst hanteras på nationell nivå. Inte heller här blir det så att säga "annorlunda" nu. Av de 80 förslag som ska i papperskorgen ser det ut som att 70-80 procent redan är genomförda på ett eller annat sätt eller ersatta av andra förordningar.Av det dryga tjugotal föreslag som inte tagit sig igenom lagstiftningsmaskineriet kommer ungefär hälften att ersättas med andra, nya förslag. I praktiken blir det 15 förslag som hamnar i papperskorgen.Det som kommissionen menar att EU inte ska reglera är ofta förslag om kvalitetsprinciper om turism och lite punktskatter och annat. Inte heller det så kallade Refitprogrammet innebär någon större skillnad utan består nästan uteslutande av utvärderingar och kodifieringar.I stället börjar hela 81 nya regelverk att gälla under 2015 till följd den gamla kommissionens arbete. Det mest uppseendeväckande med dessa är dock att 21 av dem är antagna av kommissionen och således ligger helt utanför demokratisk kontroll.Av de nyheter som kommissionen presenterar framgår det tydligt att man inte har för avsikt att minska överstatligheten eller att ge tillbaka någon makt till medlemsstaterna. Man avser att ta fram fler arbetsmarknadsåtgärder för att åstadkomma en mer integrerad arbetsmarknad inom EU. Man presenterar en energiunion och en kapitalmarknadsunion. Man skapar nya strukturfonder, och man ska ta fram en ny europeisk agenda för migrationspolitiken och så vidare.

Men nej, å nej, kommissionen har sannerligen inte lärt sig något alls. I stället för att inse att det är integrering och överstatlighet som orsakat de problem som EU-länderna har i dag svarar kommissionen med ännu mer integrering och ännu mer överstatlighet för att komma till rätta med problemen. Hur man kan kalla det för en ny start eller hur det blir annorlunda den här gången övergår i sanning mitt förstånd.Den nya kommissionen är trots allt bara mer av samma gamla vara men i ny kostym - detta trots att den så kallade superkommissionären Frans Timmermans skulle vara en garant för att inget onödigt skulle slinka igenom och lät påskina att man tagit till sig av resultatet från valet. När Timmermans lovade ett effektivare EU var det kanske precis det här han menade, alltså en lagstiftningsfabrik som aldrig tar paus och aldrig sover.Det ser inte ut som om något egentligen kommer förändras under den här mandatperioden, och slutsatserna man kan dra av det är antingen att EU är ett självgående monster som inte kan vare sig stoppas eller hejdas eller att kommissionen inte har för avsikt att försöka stoppa eller hejda den här federalistiska utvecklingen. I stället för alla dimridåer illustreras den riktning som EU kommer fortsätta i bäst av ett citat ur just arbetsprogrammet: kommissionen ska "ta fram förslag till nästa steg mot delad suveränitet i den ekonomiska styrningen". I klartext är detta vad Sverigedemokraterna alltid har hävdat: EU framhärdar nu öppet i att federalisera den europeiska finansiella och ekonomiska politiken. Det handlar om att få ett Europas förenta stater och om strävan efter att federalisera vartenda område. Det är den tydligt utstakade riktningen från den nya kommissionen. Det framgår av det arbetsprogram som vi nu behandlar.Detta, herr talman, är en utveckling som är mycket skrämmande och som vi i Sverigedemokraterna som enda parti tydligt vänder oss emot. Jag kan försäkra kammaren om att det är något som vi kommer att förmedla till de svenska väljarna och något som vi tror att de håller med oss om. Självklart ska vi kunna samarbeta olika nationer och stater i Europa, men att på det här sättet federalisera område efter område och helt enkelt ta bort ännu mer makt från de europeiska medborgarna är helt fel väg att gå.

Herr talman! Jag vill yrka bifall till vår reservation i detta utlåtande.Dagens debatt handlar om EU-kommissionens arbetsprogram. Vi i Vänsterpartiet delar flera av de synpunkter och invändningar mot kommissionens arbetsprogram som framförts i utrikesutskottets utlåtande. Vi har varit kritiska mot bland annat arbetet mot terrorism, bristande ambitioner i klimat och energipolitiken och avsaknad av tydligt fokus på jämställdhetsfrågor. Vidare anser vi i Vänsterpartiet att den fria rörligheten för arbetskraft inte får ske till priset av social dumpning. Vi välkomnar en tydlig markering för att slå fast att svenska villkor ska gälla alla som arbetar på den svenska arbetsmarknaden och att ett socialt protokoll krävs för att värna den svenska modellen.Vänsterpartiet anser vidare att det är oroväckande att den ekonomiska och sociala krisen i EU fortsätter att fördjupas. EU:s åtstramningspolitik har varit en katastrof för miljontals människor i unionen. Därför behövs det en ny inriktning för den ekonomiska politiken för att flera av unionens länder ska kunna ta sig ur krisen.De åtgärder som föreslås i kommissionens arbetsprogram är långt ifrån tillräckliga. Vänsterpartiet anser att EU ska prioritera full sysselsättning framför den rådande åtstramningspolitiken, som slagit ut flera miljoner människor, till exempel i Grekland. När det gäller att vända den ekonomiska utvecklingen i Grekland är skuldavskrivningen en förutsättning för att landet ska hålla ihop.Vi tycker inte att Sverige till varje pris ska försvara euron. Att fortsätta ge miljarder av våra gemensamma tillgångar i stöd för att bankerna ska slippa kreditförluster är inte rimligt. EU bör därför möjliggöra för enskilda medlemsstater att återgå till nationella valutor.En annan viktig och kontroversiell fråga som har oroat oss och miljontals människor på bägge sidor av Atlanten gäller frihandelsavtalet mellan EU och USA, det så kallade TTIP. Vänsterpartiet är i grunden positivt till att det skapas förutsättningar för ökad handel och att handelshinder avvecklas.

Vi vill ha ett avtal där klimat, miljö, arbetsrätt och folkhälsa inte underordnas ekonomiska vinningar för företagen.Vi beklagar att EU-kommissionen lägger fram ett arbetsprogram som sänker ambitionerna för miljö och klimatpolitiken. År 2014 var det varmaste året någonsin, och de globala utsläppen av växthusgaser håller på att passera alla gränser för vad som är hållbart. Sverige och EU borde därför visa omvärlden att det är möjligt att ha fungerande och hållbara samhällen men med kraftigt minskade utsläpp. EU-kommissionens försök att stoppa både förslagen om bättre luftkvalitet och avfallsdirektivet är dessvärre exempel på steg i helt fel riktning.Vi förutsätter att kommissionen åtminstone inte kommer att stoppa de medlemsländer eller stater som vill gå före på miljöområdet och andra viktiga politikområden. Det är nämligen så vi bäst påverkar andra: genom det goda exemplet.Vänsterpartiet motsätter sig utvecklingen mot en ökad samordning av utrikespolitik inom EU. Vi värnar Sveriges möjligheter att föra en självständig utrikespolitik och Sveriges möjligheter att självt avgöra när och med vilka andra länder vi vill samarbeta när det kommer till att möta våra stora internationella utmaningar.Herr talman! En annan viktig fråga gäller romernas situation. De kränkningar och den utsatthet som romer utsätts för i olika delar av Europa är oacceptabla. Därför slår Vänsterpartiet fast att romernas mänskliga fri och rättigheter och medborgarskap måste garanteras i hela EU.

Det är viktigt för demokratin i unionen och i Sverige.Förslag om ökad öppenhet och att subsidiaritetsprincipen understryks är också välkomna, men dessa förslag är långt ifrån tillräckliga för att komma till rätta med unionens demokratiska underskott. Vänsterpartiet vill se en tydlig förflyttning av makt och resurser från EU tillbaka till medlemsstaterna. Vi vill se en minskad överstatlighet och att EU:s budget tydligt minskas.Kommissionens arbetsprogram i sig synliggör det demokratiska underskottet i unionen. Trots ett omfattande arbete i flera av riksdagens utskott saknar Sveriges riksdag i grunden någon möjlighet att påverka inriktningen på kommissionens arbete. Kommissionen har alla möjligheter att ignorera de synpunkter som nationella parlament framför, som till exempel i dagens debatt.

Herr talman! Vi debatterar nu EU-kommissionens arbetsprogram. Jag yrkar bifall till utskottets förslag och yrkar avslag på samtliga reservationer.Herr talman! EU-kommissionens arbetsprogram innehåller de politiska prioriteringarna för året. Inriktningen på programmet handlar om sysselsättning, tillväxt, investeringar, en sammankopplad digital inre marknad, en motståndskraftig energiunion och en framåtsyftande klimatpolitik.

Utvidgningen av EU har pågått sedan 1950, då samarbetet grundades i kol och stålunionen. De ursprungliga medlemsländerna var Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och dåvarande Västtyskland.År 1957 undertecknades Romfördraget, och då bildades den europeiska gemenskapen, EEG, även kallad den gemensamma marknaden. Sedan har EU-familjen vuxit samtidigt som samhällen förändrats på den europeiska kontinenten.År 1973 gick Danmark, Irland och Storbritannien med i EEG. År 1974 störtades diktatorn i Portugal. År 1975 dog Franco i Spanien. År 1975 blev Grekland en republik efter att militärjuntan fallit samman. År 1981 gick Grekland med i EEG, och fem år senare var Portugal och Spanien redo för medlemskap. År 1989 revs Berlinmuren, och Östtyskland och Västtyskland återförenades. År 1995 gick Finland, Sverige och Österrike med i EU. Och tio nya medlemsländer gick med år 2004. Man kan då anse att det var den sista spiken i kistan avseende ett Östeuropa och ett Västeuropa.År 2007 gick Bulgarien och Rumänien med i EU. Och slutligen, 2013, blev Kroatien EU:s 28:e medlemsland. År 2005 blev Makedonien och Turkiet antagna som kandidatländer, och 2010 antogs Island och Montenegro. År 2012 tillkom Serbien. Sedan finns det tre så kallade potentiella kandidatländer: Albanien, Bosnien och Hercegovina samt Kosovo.Herr talman! Varför då tala om historien när vi borde blicka mot framtiden? För mig som en varm förespråkare av EU och dess många fördelar är just historien viktig för att förstå varför EU är ett så starkt och högkvalitativt freds och demokratiprojekt.På den europeiska kontinenten har det varit ett enda stort krig sedan andra världskriget - kriget i det forna Jugoslavien. Visst har det blossat upp krigskonflikter i gränsländer till EU, bland annat i Georgien och Ukraina, men medlemsländerna har inte krigat med varandra. Samtliga länder i det forna kriget i Jugoslavien är nu på något sätt på väg att gå med i EU, samtidigt som Kroatien och Slovenien numera är medlemmar.De associeringsavtal med Georgien, Moldavien och Ukraina som godkänts av Sveriges riksdag är ett ytterligare steg mot att bygga upp demokratiska strukturer i dessa länder så att de på längre sikt kan bli kandidatländer till EU. Varje land som ansökt om att bli kandidatland eller fått frågan om att bli kandidatland måste ofta genomföra radikala förändringar för att komma i slutlig ställning att inlemmas i EU-familjen. Exempelvis måste Turkiet erkänna Cypern för att komma vidare i processen.Herr talman! Det är nu som EU behövs som mest. Kriget i Ukraina, med en skör vapenvila, åskådliggör vikten av associering och identifikation med och till EU. Ukraina har ett bräckligt politiskt system och en tuff ekonomisk situation. När Ryssland, med tydliga maktambitioner och ekonomiska ambitioner, intervenerar och annekterar Krim samt ger ekonomiskt och militärt stöd till separatisterna i Donetsk och Luhansk behövs EU som en stabil partner för att skapa en långvarig fred och medverka till att bygga upp den demokratiska institutionen i Ukraina.Ukraina behöver nya handelsvägar och hjälp från EU på olika sätt, bland annat för att motverka korruption. Vi behöver bistå Ukraina i att bli mindre energiberoende av Ryssland med mera.Herr talman! Ukraina är ett land i kris, men ur den krisen och krigskonflikten kan det finnas goda förutsättningar att få ett mer utvecklat och fördjupat samarbete med EU, precis som Spanien, Portugal och Grekland som gick från militärdiktaturer på 70-talet till medlemmar i EU på 80-talet. Eller varför inte Kroatien och Slovenien som nu är medlemmar men som befann sig i ett blodigt krig i början av 90-talet? Det gäller också våra baltiska grannar som under stora delar av 1900-talet varit ockuperade men som efter Berlinmurens fall sakta men säkert började anpassas till EU.EU-utvidgning och demokratiutveckling hänger ihop. När det sker en demokratiutveckling följer genast andra former av återhämtning och utveckling med: ekonomi, sysselsättning, stabilitet, oberoende och många gånger en ökad kunskapsnivå, högre levnadsstandard och så vidare.EU har sina brister; det är en del av paketet. Det går inte att skapa en union med minst 28 medlemsstater där alla staterna unisont ställer sig bakom varje förslag. Det vore till och med naivt att tro detta. Det som dock är förvånande är ju att EU:s 28 länder så ofta kommer överens, trots att medlemsstaternas politiska kulturer och intressen kan vara väldigt olika.Herr talman! Energi och klimatpolitik hänger ihop. Kommissionen antyder att energipolitiken är viktig men också klimatpolitiken. Utskottet anser att det är mycket viktigt att intensifiera EU:s och det internationella samfundets ansträngningar för att nå en överenskommelse vid FN:s klimatkonferens i Paris 2015 som håller ökningen av den globala medeltemperaturen under två grader Celsius.Den globala uppvärmningen är vår och nästa generations ödesfråga. Vi ser i dag att temperaturhöjningen skapar en obalans i vädersystemen, vilket i sin tur ger ytterst ovälkomna och oönskade effekter: torka, översvämningar, mer kraftfulla oväder, orkaner som får ökad kraft och så vidare.Naturkatastroferna i sig leder till en obalans i människors möjligheter till försörjning och drägliga levnadsförhållanden men också till onaturliga variationer i den biologiska mångfalden. Här har EU en stor potential att gå före många andra länder avseende gemensamma klimatpolitiska ambitioner. Växthusgaserna känner inga gränser, och det är bra att EU har satt gemensamma mål för att minska utsläppen, även om de kunde ha varit mer ambitiösa.Det är dock bättre med mål än inga ambitioner över huvud taget. Det hållbara EU-samhället bygger på att vi förändrar våra levnadsvanor. Det finns rimligtvis stora förväntningar på klimattoppmötet i Paris i år, nu när både Kina och USA börjat agera politiskt för att minska växthusgaserna.EU måste fortsatt vara aktivt för att genomföra de globala hållbarhetsmålen. Millenniemålen ska ersättas med nya mål, och EU har både spets och bredd att bistå med ekonomiska medel och kunskap för att bidra till en snabbare implementering och positiva effekter av hållbarhetsmålen.Vidare betonar utskottet att en långsiktigt hållbar och trygg energiförsörjning bäst uppnås genom satsningar på långsiktig energieffektivisering och en större tillgång på förnybar energi. Utskottet framhåller i sammanhanget även den säkerhetspolitiska aspekten av energifrågorna.I en tid då EU är långt ifrån självförsörjande avseende energi måste EU länderna samverka än mer för att skapa en gemensam och väl fungerade energistrategi. Det behövs mycket stora investeringar i förnybara energikällor - vindkraft, solenergi med mera - samtidigt som gamla system måste fasas ut i en mycket snabbare takt.Här har kommissionen en mycket viktig roll att spela genom kompetensförsörjning men också genom uppföljning av gemensamma energipolitiska åtaganden. Det är ingen hemlighet att några EU-länder effektivt motverkar utvecklingen av förnybara energikällor och i stället förespråkar lättnader för gamla anläggningar för att slippa ta investeringskostnader i förnyelse.Utsläppsrätterna har inte helt spelat ut sin roll. Det finns ännu förutsättningar att ha dem som styrinstrument, men det går inte att bortse från att tillgången på förnybara energikällor måste öka dramatiskt för att vända utvecklingen i de länder där det råder en nästan total avsaknad av dito.Herr talman! Slutligen vill jag ändå belysa ett synnerligen aktuellt ämne - kampen mot den internationella terrorismen. Paris och Köpenhamn är de två senaste storstäderna som drabbats av avskyvärda terrorhandlingar. EU har en mycket viktig roll i att samverka över landgränserna i jakten på samt förebyggandet av de återkommande terrorhandlingarna.EU-medborgarna måste kunna känna trygghet i vardagen och en frihet att utöva olika religioner utan att skrämmas till tystnad.

Herr talman! I dag debatterar vi kommissionens arbetsprogram. Det antogs i december och är de politiska prioriteringarna för den nya kommissionen under året. Målet är att göra skillnad i de stora frågorna som sysselsättning och ökad tillväxt och att mer öppet visa hur EU arbetar med detta.Det är utrikesutskottet som ansvarar för granskningen. Utskottet har både hand om EU-frågorna på ett övergripande plan och det som rör vårt ansvarsområde. Men det här är ett politiskt grupparbete, och flera andra utskott har yttrat sig till utrikesutskottet.I betänkandet finns en mycket bra sammanfattning av de största frågorna, och egentligen skulle jag kunna ställa mig här och läsa sid. 2. Det kommer jag dock inte att göra.Herr talman! Arbetsprogrammet kommer i en intressant tid. Omvärlden är mer komplex. EU står inför stora utmaningar. Den ekonomiska krisen är inte över. Den har inte drabbat Sverige lika hårt som andra länder i Europa. Andra länder har det motigare. Inriktningen på programmet är därför ekonomisk återhämtning i Europa.Det är mycket som händer i år. Särskilt värt att lyfta fram är det globala klimatavtalet, de pågående förhandlingarna om frihandelsavtalet med USA och i världshandelsorganisationen, de nya globala hållbarhetsmålen och att 2015 är det europeiska året för utveckling. Vi har också den oroliga omvärlden, Rysslands aggressioner, den globala flyktingsituationen och utvecklingen i det östra grannskapet.Arbetsprogrammet är ett mycket övergripande dokument, men det visar inriktningen. Kommissionen är tydlig med att den har ett mandat för förändring, och även om det saknas en mer långtgående planering är inriktningen rimligt tydlig. Inriktningen är dessutom avgränsad, eftersom EU ska hantera de frågor som är bäst att göra tillsammans men inte det som de olika staterna gör bäst själva. Först och främst är det bra att kommissionen presenterar sitt arbetsprogram varje år. Det är bra för öppenheten och för debatten. Vi välkomnar programmet och tycker att flera av de tio prioriterade områdena är centrala. Det handlar mycket om ökad tillväxt och sysselsättning, att stärka den inre marknaden, energi och klimat och den gemensamma utrikespolitiken - som i dokumentet benämns EU:s roll som stark global aktör. Kopplat till detta är också EU:s roll som biståndsaktör.Energiunionen och den framåtblickande klimatpolitiken är en särskilt viktig fråga. Kommissionen prioriterar energi till överkomligt pris och planerar för ett strategiskt ramverk. Det handlar om energiförsörjning, energieffektivitet och om att minska importberoendet. Det är bra ur ett säkerhetsperspektiv.Energi och klimat är tätt sammanlänkade, och i år kan ett nytt globalt klimatavtal finnas på plats. Det är i grunden bra att EU talar med en röst i de globala klimatförhandlingarna. Det har ju varit en lång process och svårt att komma överens även i EU, men bilden är att när energipolitik, ekonomi, säkerhetspolitik, transportpolitik och den övergripande klimatpolitiken siktar åt ungefär samma håll blir det enklare att fullgöra sina åtaganden. Kommissionen meddelar också att den kommer att förbereda lagförslagen om genomförande av klimat och energipaketet för 2030. Vi har höga förväntningar på paketet.Kommissionen ska också ta fram en europeisk agenda för migration. Det är ett stort ansvar. EU:s övergripande mål måste vara att öka EU:s kapacitet för mottagande av människor som flyr för sina liv. Det måste finnas fler lagliga vägar att söka asyl i EU och att öka mottagandet av kvotflyktingar i andra länder. Det är också viktigt att hitta en samstämmighet mellan politikområdena.Herr talman! Utrikesutskottet håller linjen: Vi vill understryka vikten av att värna ett öppet Europa. Förra mandatperioden och förrförra mandatperioden hette det värdedriven utrikespolitik. Nu vet jag inte exakt vad S och MP kallar detta. För oss nya moderater och för Alliansen är den värdedrivna utrikespolitiken viktig. Det handlar om att stå upp för viktiga värden som frihet och demokrati och mänskliga rättigheter för alla. Det handlar om hbtq-frågor, och det innefattar SRHR - sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Sverige vill gärna betona öppenheten. Det handlar om EU:s relationer till grannskapet och även grannskapets grannskap. Vi är positiva till att fortsätta utvidgningen. Det borde faktiskt vara tydligare i programmet.Utrikesutskottet har, som sagt, gått igenom de olika områdena tillsammans med kolleger från andra utskott. I stort är vi överens. Men mycket är övergripande, och det finns alltså anledning att återkomma när sakfrågorna är lite fastare i köttet.Kommissionen gör några breda uttalanden. Man vill minska regelbördan - och det är bra. Samtidigt flaggas för en skatt på finansiella transaktioner - det som tidigare kallades Tobinskatt fastän Tobin själv inte ville kännas vid den. Det håller inte helt ihop. Men i huvudsak är inriktningen bra. Betoningen på ett EU med stärkt inre marknad, med fokus på ekonomi och arbetsmarknad, ett aktivt EU med globala åtaganden och som är pådrivande för handelsavtal är vad vi behöver för att ta oss ur den ekonomiska krisen.Med det, herr talman, yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet.

Herr talman! Det är tillfredsställande att kommissionen nu för första gången tagit fram sitt arbetsprogram i dialog med både parlamentet och rådet - och på så vis i någon mån balanserar överstatliga och mellanstatliga ansatser. Den nya kommissionen säger sig vilja utveckla ett närmare samarbete med nationella parlament och även med regioner och städer runt om i EU, vilket givetvis är positivt.Det är vidare glädjande att kommissionen förefaller lägga större vikt vid investeringar än besparingar och framhåller betydelsen av satsningar på energieffektivisering, förnybar energi och andra gröna tekniker för att såväl skapa jobb som att klara uppställda klimatmål. Kortsynt besparingspolitik har störtat delar av Sydeuropa ner i tilltagande nyfattigdom, och behovet av en synvända är nu uppenbart. En inte obetydlig del av dessa budgetsaneringar - eller välfärdsslakt med en mindre teknokratisk term - hade för övrigt kunnat undvikas om inte 1 triljon euro, enligt kommissionens egna beräkningar, genom skatteflykt årligen undanhållits EU-ländernas offentliga kassakistor.Det är utmärkt att kommissionens arbetsprogram nu ställer i utsikt en åtgärdsplan för skatteflykt och bland annat genom automatiskt informationsutbyte mellan medlemsstaternas skattemyndigheter vill verka för att skatten betalas där vinsten uppstår. Det är en synnerligen sund princip. Vidare är det positivt att kommissionen vill driva på arbetet med skatt på finansiella transaktioner och skärpa kampen mot penningtvätt och därmed ta steg bort från hittillsvarande ordning där, i alldeles för hög grad, finanssektorns förluster förstatligats medan dess vinster förblivit privata. Om finanstransaktionsskatter återbördas till medlemsländerna menar vi i Miljöpartiet att den för oss viktiga principen om att skattepolitiken ska förbli nationell upprätthålls.Det är givetvis aningen egenartat att kommissionsordförande Juncker nu ställer sig i spetsen för kampen mot skatteflykten i Europa, mot bakgrund av att han som premiärminister och finansminister hemma i Luxemburg förvandlade detta land till ett skatteparadis. Men att göra bocken till trädgårdsmästare är nog trots allt bättre än att inte utse någon trädgårdsmästare alls.Herr talman! Energifrågorna är ett annat område som ägnas tillbörlig uppmärksamhet i arbetsprogrammet. Det är lätt att instämma i ambitionen att EU bör minska sitt importberoende av energi genom att satsa på energieffektivisering och utbyggnad av koldioxidneutral energi. Den senare termen missbrukas ibland till att även omfatta kärnkraft, och det är därför bra att vi i utrikesutskottet i vårt utlåtande i stället talar om förnybar energi. Minskad energiimport stärker våra ekonomier och minskar vår säkerhetspolitiska sårbarhet. Satsningar på förnybar energi kan också vara ett sätt att stärka lokala aktörer som kommunala energibolag och energikooperativ gentemot multinationella energikoncerner, vars främsta drivkraft sällan är omsorg om människor och miljö i lokalsamhället.Som övertygade internationalister bejakar Miljöpartiet internationell handel, men det är avgörande att denna designas på ett sätt som inte leder till förluster i naturkapital och försämrad arbetsmiljö. Frihandel bör vara just fri handel och inte av mäktiga särintressen kontrollerad handel. Därför ställer vi oss avvisande till att tvistlösningsmekanismen ISDS skrivs in i det frihandelsavtal mellan EU och USA som förhandlats fram under hittills något bysantinska former bakom tjocka murar.Det största problemet med det här förslaget till arbetsprogram för kommissionen är inte det som sägs utan det som saknas. Jag hade till exempel önskat att kommissionen varit lika tydlig som vi i utrikesutskottet när vi i vårt utlåtande slår fast att EU:s övergripande mål måste vara att öka EU:s sammantagna kapacitet att ta emot asylsökande och att öppna fler lagliga vägar för att söka asyl.Det är likaså beklagligt att den tidigare kommissionens förslag om skärpning av avfalls och luftkvalitetsdirektiven dras tillbaka. Och det är tråkigt att den förra kommissionens visionära idéer om cirkulär ekonomi nu pausas. Löftet om att detta för en hållbar utveckling så avgörande begrepp snart lyfts upp på nytt kommer att bevakas uppmärksamt av den gröna rörelsen i hela Europa. Lyckas vi inte snart ta klivet från dagens linjära avfallsekonomi till en långsiktigt hållbar cirkulär ekonomi är det i någon mening år 1628, och vi befinner oss alla ombord på regalskeppet Vasa.

Herr talman! Det är välkommet att regeringen nu är företrädd i kammaren. Vi har ju varit vana vid att ha vår EU-minister närvarande i våra debatter om EU:s arbetsprogram. I dag har vi närings och innovationsminister Damberg här. Så kan det bli.Herr talman! Vårt EU står inför stora utmaningar.För grannskapet handlar det om att möta det som händer både österut och söderut. Och klimatet är, som sagt var, en stor testfråga för EU. Vi måste klara att lösa utmaningarna internt. De blir avgörande för vår utveckling i Sverige, för vår utveckling i Europa men också för vår globala roll.Den nya kommissionens program är en fortsättning från tidigare kommission. Men vi skulle från vår sida gärna se lite starkare prioriteringar på klimatområdet. Vi hoppas att det med Europaparlamentets hjälp ska kunna lösa sig under året som kommer. Vi kommer att pröva förmågan att prioritera och klara den ekonomiska styrkan, jobb, tillväxt och hållbar utveckling.Ett öppet eller ett slutet EU är en fråga för kommande år, oavsett kommissionens program. För Centerpartiets del är svaret ett öppet EU för alla länder gentemot resten av världen och för dem som migrerar. Glöm inte att Europa är en åldrande kontinent!Kommissionen lyfter upp en union i demokratisk förändring, och det är naturligtvis en viktig fråga. Det är viktigt att kommissionen säkerställer att den förändringen inte går i fel riktning. Vi har under senare år tyvärr alltför många exempel på länder som valt en annan väg och försöker öppna dörrar som vi trott varit stängda.Vi ser det i form av nationalistiska krafter som växer och i form av extremism som växer. Då är det viktigt att EU förmår möta en utveckling som stärker vår demokrati och som stärker våra mänskliga fri och rättigheter, inte försvagar dem.Kommissionen möter som sagt ett grannskap i kris. Ukraina har nämnts, och det är inte för inte som det är två av medlemsländernas presidenter som sköter förhandlingarna i Minsk och sedan kommer till EU för att berätta om utfallet. Det är inte EU som global aktör, inte EU som kraft, som därmed synliggörs.Vi har ett Ryssland som applåderar en sådan utveckling och gärna vill se ett försvagat EU - man vill framför allt inte se EU som en global aktör. Det är ett Ryssland som bedriver propagandakrig, som vill splittra och söndra, inte minst med energin som vapen.Jag tycker, herr talman, att det är lite märkligt att det på det informella toppmötet i förra veckan inte var någon diskussion om detta. Det var uppenbarligen inte fallet, om vi får tro statsministerns redogörelse.I går kom president Putin till EU:s medlemsland Ungern och hade gasfrågan som en av frågorna i sin portfölj.

Risken är att vi får ännu ett sidospår i energiunionens uppbyggnad som har arbetats fram av ett av medlemsländerna i samarbete med Rysslands ledning. Det är inte så detta arbetsprogram ska användas, och det är inte så man stärker EU som aktör.En av de viktiga bitar som vi ser från Centerpartiets sida är att EU förmår att bli en global aktör. Det handlar då om att klara ekonomin och att klara våra egna interna frågor. Det handlar om att möta regionen och kunna möta de utmaningar vi står inför. Det handlar om att lösa frihandelsfrågorna och kunna arbeta vidare, och där är TTIP ett av de viktiga uppdragen för det kommande året.Därutöver är det klimatavtalet, som jag har nämnt. Där blir Paris ett test på om EU förmår att vara en proaktiv aktör som löser ut och samlar ihop, inte splittrar, när det gäller att nå en överenskommelse.Sedan, herr talman, vill jag bara peka på ännu en fråga som vi lyfter upp från utrikesutskottet och som är viktig om man pratar om EU:s demokratiska förändring. Det är att EU självt ansluter sig till Europakonventionen - någonting som framgår av Lissabonfördraget men som stoppades av Luxemburgdomstolen i december. Om vi pratar om rättsstatens principer, att säkra mänskliga rättigheter, är det oerhört viktigt att den lagstiftning som kommer från EU:s nivå är förenlig med Europakonventionen och att vi som medborgare inom EU har möjlighet att få vår sak ytterst prövad om det strider mot Europakonventionen även när beslut och lagar har tagits på EU-nivå.

Herr talman! När vi ser oss om i Europa kan vi konstatera att vår kontinent står inför en rad utmaningar. För Folkpartiet är svaren på de gränsöverskridande utmaningarna mer och mer gränsöverskridande EU-samarbete. EU behövs. Det nära samarbetet i Europa, handeln och utbytet på så många olika områden gör Sverige rikare, gör vår omvärld tryggare och ger oss möjlighet att lösa problem som vi delar med andra.Folkpartiet kommer att fortsätta att stå upp för det europeiska samarbetet - även när andra partier väljer den mer EU-skeptiska vägen.Herr talman! Den ekonomiska krisen har slagit hårt mot EU:s medlemsländer. Medborgarna förväntar sig att EU levererar svar på svåra frågor om hur arbetslösheten kan minska och social utsatthet motverkas. Därför koncentrerar sig kommissionens arbetsprogram också på de stora frågorna som rör tillväxt och sysselsättning. Det handlar om åtgärder för att stärka investeringar, genomföra strukturreformer och bedriva en ansvarsfull finanspolitik.Vi behöver fler jobb på den inre marknaden. Sveriges välstånd och välfärd är i hög grad beroende av EU:s inre marknad. Vi måste våga utveckla den inre marknaden för tjänster mycket mer och riva alla gränsöverskridande hinder som finns kvar. Det gäller särskilt den digitala marknaden, som kan skapa oändliga möjligheter för e-handel över gränserna.Alliansen har lämnat avvikande mening i arbetsmarknadsutskottet, där vi är kritiska till det förslag till omförhandling av utstationeringsdirektivet som nämns i yttrandet. Vi tror på fri rörlighet på tjänstemarknaden.Som liberal vill jag slå vakt om den fria rörligheten. De fyra friheterna utgör en av EU:s absolut största framgångar. Alla EU-medborgare ska kunna arbeta och studera överallt i unionen. Det är en av EU:s stora tillgångar.Världen behöver mer frihandel. Tillväxten i Europa lyfts av friare handel med andra länder. Ett frihandelsavtal mellan EU och USA skulle ge fler jobb och ökad tillväxt på båda sidor av Atlanten. I Folkpartiet och Alliansen är vi stora handelsvänner, och vi ser fram emot den hearing som riksdagen kommer att ha om TTIP i april.Folkpartiet tror att EU behöver en egen åklagarmyndighet om vi på allvar ska bekämpa trafficking och människohandel. Vi tror att en europeisk åklagare skulle kunna utreda och bekämpa gränsöverskridande brottslighet, såsom människohandel men även penningtvätt och narkotikasmuggling. Därför har Folkpartiet lämnat avvikande mening på den punkten i justitieutskottet.EU har äntligen en gemensam utrikespolitik och en utrikestjänst som har börjat fungera de senaste åren. Vi har nu en andra mandatperiod med en utnämnd gemensam utrikesrepresentant. Men EU-samordningen kan fortfarande stärkas på det området, och medlemsländerna måste förmås att samarbeta bättre med varandra. Vår röst är mycket starkare när vi talar med 28 röster än när vi talar för oss själva. Sverige borde sträva efter en högre representation av svenskar i EU:s utrikestjänst.Herr talman! Vad vore EU utan våra gemensamma värderingar om demokrati och mänskliga fri och rättigheter? Vi ser tyvärr att flera EU-länder bryter mot dessa, och vi måste våga vara tuffare i vår kritik av dem.Herr talman! Sist men inte minst vill jag nämna en av vår tids största humanitära utmaningar: EU:s gemensamma flyktingpolitik.Häromveckan omkom ytterligare 200 människor i Medelhavet på flykt undan fattigdom och förtryck. Medelhavet har numera blivit ett dödens hav. Vi måste öka ansträngningarna för att skapa lagliga och säkra vägar för flyktingar in i EU. Fler EU-länder måste ta sitt ansvar och följa Sveriges väg för en generös asylpolitik.

Herr talman! I dag debatterar vi utrikesutskottets utlåtande rörande EU-kommissionens politiska prioriteringar för 2015. Arbetsprogrammet har fått namnet En ny startKristdemokraterna välkomnar att kommissionen tydligt poängterar att man inte ska fatta beslut om allt på EU-nivå. För att EU ska kunna utvecklas i positiv riktning och ha hög legitimitet hos medborgarna måste subsidiaritetsprincipen tillämpas.Väldigt många frågor hanteras bäst av medlemsstaterna, regionerna, kommunerna eller medborgarna själva. EU ska ägna sig åt de politikområden som inte kan lösas på dessa nivåer och fokusera tid och kraft på frågor där samarbetet verkligen har betydelse. Beslutfattande på EU-nivå är absolut nödvändigt i den globaliserade värld vi lever i, men det har också sina gränser.Den nya kommissionens färdplan innehåller 23 nya initiativ och föreslår att 80 befintliga förslag dras tillbaka - detta för att nå framgång inom tio prioriterade områden. Topprioriteringen är att få igång sysselsättningen och öka tillväxten.Herr talman! Det är mycket positivt att kommissionen lyfter fram handel som ett avgörande bidrag för jobb och tillväxt. Förhandlingarna med USA rörande frihandelsavtalet TTIP kommer att ha stor betydelse här. Det gläder mig att näringsministern i en tidigare debatt här i kammaren betonat avtalets betydelse och bedyrat att det är en prioritet för Sverige att bidra till ett ambitiöst avtal. Jag ser fram emot att få höra mer om denna ambition i näringsministerns anförande.Herr talman! Jag tänker i det här anförandet främst uppehålla mig vid den prioritering som handlar om att göra EU till en starkare utrikespolitisk aktör. Det är en viktig prioritering, och det är välkommet att kommissionen i arbetsprogrammet aviserar att man kommer att prioritera att uppnå stabilitet i EU:s gränsområden.Vi står i dag inför oerhört stora utrikespolitiska utmaningar - utmaningar som vi tillsammans måste göra allt i vår makt för att hantera. EU:s grannskapspolitik utmanas både i söder och i öster.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 Frihandelsavtal och demokratistöd är positivt för länders framtida välstånd och självständighet.I Ryssland däremot ses en öppnare ekonomi och frihandel med EU som ett hot mot den egna makten snarare än som en möjlighet för regionens utveckling mot välstånd och stabilitet. Här gäller det att vi tillsammans i EU tydligt står upp för mänskliga fri och rättigheter och för att länder inte ska behöva hamna bakom den nya ridån av rysk maktutövning och att vi i stället erbjuder en alternativ väg genom att stötta dem som valt demokrati och öppenhet.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 Vi välkomnar att EU-kommissionen ska återkomma med förslag på hur den europeiska grannskapspolitiken, det östliga partnerskapet och Unionen för Medelhavet ska kunna bli effektivare. Låt oss hoppas att dessa förslag inte dröjer.Herr talman! Medelhavet har blivit ett dödens hav. I söndags omkom ytterligare 200 människor i sin strävan att ta sig till Europa. De flesta drunknade, men många förfrös efter räddningsaktionen. Enligt UNHCR miste förra året närmare 4 000 människor livet under resor i överfulla och sjöodugliga båtar på väg från Nordafrikas kust till främst Italien. Det är fem gånger fler än under föregående år. Men mörkertalet antas vara stort, då mindre olyckor förblir ouppmärksammade.Enligt EU:s gränskontrollmyndighet Frontex är Medelhavet farligare än någonsin för migranter. Myndigheten konstaterar vidare att människosmugglarna blivit alltmer brutala och skoningslösa. Ja, så är det, men då de legala vägarna till Europa är ytterst få ser människor ingen annan utväg än att vända sig till just människosmugglare och därmed riskera sina liv.Det är mycket positivt att kommissionen i sitt arbetsprogram lyfter fram behovet av att utveckla en europeisk agenda för migration. Men syftet, enligt kommissionen, är att "rättvist och ansvarsfullt hantera legal migration, attrahera begåvning och kunskap till EU samt bekämpa trafficking och människosmuggling".Att kommissionen i sitt arbetsprogram väljer att blunda för den flyktingsituation som råder i världen är anmärkningsvärt, och jag uppskattar mycket att vi i utrikesutskottets utlåtande betonar Europas moraliska skyldighet att öka den sammantagna kapaciteten att ta emot asylsökande. Det är inte rimligt att det endast är ett fåtal länder som i dag tar ansvar.Herr talman! EU:s ansvar sträcker sig vidare än till vårt närområde. I år är det Europas år för utveckling. Som utlåtandet så viktigt påpekar måste vi se den tydliga kopplingen mellan migrations och utvecklingspolitiken.Utrikesutskottet konstaterar att flera utvecklings och biståndspolitiska frågor står högt på den globala agendan under 2015. Millenniemålen ska ersättas av en ny hållbarhetsstrategi. FN:s klimatkonferens i Paris 2015 och mötet om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba är andra viktiga hållpunkter under året. Vi vill se ett engagerat och ambitiöst EU i dessa processer.

Herr talman! I ett Europa med långsam ekonomisk återhämtning, hög arbetslöshet och populistiska och högerextrema vindar är det många som upplever en hopplöshet och en oro inför framtiden. Vi har också en allvarlig konfliktsituation i vårt närområde och har sedan i januari fått uppleva fruktansvärda terrordåd i Paris och i Köpenhamn riktade mot det fria ordet och där judar återigen mördas för att de är just judar.Det är i sådana tider som samarbete för att hitta gemensamma lösningar ställs på prov. Det är nu vi måste visa solidaritet, slå vakt om demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Hat ska inte få stoppa det fria ordet. Rasism och antisemitism ska inte få hota vår gemensamma värdegrund. Alla ska kunna känna trygghet i vårt Europa.Samhällen där hög arbetslöshet tillåts bita sig fast blir mycket bräckliga. Därför anser regeringen att det är välkommet att kommissionens arbetsprogram fokuserar på åtgärder för ökad tillväxt och ökad sysselsättning, åtgärder för att stärka den inre marknaden, energifrågorna och en framåtsyftande klimatpolitik.Vi kan också konstatera att vi med den nya kommissionen är på väg mot en ordning där kommissionen och rådet har en dialog om inriktningen för arbetsprogrammet innan det presenteras. Det är viktigt för öppenhet, förankring och legitimitet. I denna dialog har regeringen framfört att miljö, jämställdhet, utvidgningsprocessen samt forskning och innovation borde ges ett större utrymme i arbetsprogrammet. Det är frågor som är viktiga för att stödja övergången till ett hållbart EU.Herr talman! Återhämtningen efter den ekonomiska krisen går framåt, men långsamt. Vår topprioritet måste därför ligga på åtgärder för att öka tillväxten, skapa fler och bättre jobb och stärka EU:s konkurrenskraft.Kommissionens investeringsplan syftar till just detta. Investeringsplanen ska hitta nya sätt att identifiera investeringsprojekt i EU, investeringsklimatet ska förbättras, och den inre marknaden och EU:s konkurrenskraft ska stärkas. Jag vill vara uppriktig med att jag inte tror att investeringspaketet i sig är någon mirakelmedicin som gör att Europa kommer på fötter med omedelbar verkan. Vi bör ha en sund skepsis till siffror på exakt hur många jobb det här paketet kommer att ge och hur mycket investeringar det faktiskt kommer att leda till - för det vet ingen. Men det är en riktig ambition att göra de här insatserna.Regeringen välkomnar därför meddelandet om investeringsplanen. Den kan bli ett viktigt komplement till de åtgärder som vidtas på nationell nivå för att stärka konkurrenskraft och tillväxt och kan bidra till en hållbar utveckling. Regeringen är tydlig med att planen måste respektera principerna om sunda offentliga finanser.Ett viktigt steg för ökad tillväxt är innovation. Ett annat är en fri och öppen handel. Ett frihandelsavtal med USA - som brukar kallas TTIP - skulle vara ett positivt bidrag till EU:s tillväxt och sysselsättning. Regeringen stöder därför förhandlingarna om TTIP. Det är viktigt för ett exportberoende land som Sverige.En stärkt inre marknad måste också ta hänsyn till arbetstagare och miljö. Genom att investera i utveckling av ny grön teknik kan vi skapa nya jobb och samtidigt minska klimatpåverkan, vilket också tas upp i arbetsprogrammet. Det är ett viktigt arbete vi har framför oss.Herr talman! Vi måste få in fler människor, både kvinnor och män, på arbetsmarknaden. Vi behöver fler och bättre jobb.Utvecklingen måste vändas. Vi behöver skapa en ny framtidstro. Regeringen har satt ett högt mål för Sverige: lägst arbetslöshet i EU till år 2020. En prioriterad reform är ungdomsgarantin, där varje ung människa som är arbetslös ska erbjudas praktik, utbildning eller jobb inom 90 dagar. Det är en åtgärd som hade bidragit till att vända utvecklingen, precis som har skett i Finland. Nu tappade vi tid genom att vår budget föll. Men vi återkommer till de här insatserna för att driva på arbetet ytterligare.EU:s inre marknad och den fria rörligheten är ett avgörande bidrag till EU:s välstånd och utveckling. Men de är också beroende av förtroende och legitimitet. Därför är det centralt att säkerställa skyddet för arbetstagare och respektera medlemsstaternas kompetens. Den sociala dimensionen, inklusive anständiga arbetsvillkor, ska vara ordentligt skyddad i hela EU. Sverige ska verka för att lika lön för lika arbete gäller i hela Europa.Herr talman! Gränsöverskridande utmaningar kräver gränsöverskridande lösningar. I klimatpolitiken handlar det om att finna globala lösningar. Den internationella klimatkonferensen, som förhoppningsvis ska fatta avgörande beslut för hela vår planets framtid, kommer att äga rum i Paris i slutet av året. Vi vill att EU ska gå i spetsen och spela en avgörande roll i förhandlingarna. Därför anser vi att EU behöver beredskap för att höja sina ambitioner ytterligare. Ett sätt är med hjälp av internationella krediter.De stora ekonomiernas åtaganden i processen inför förhandlingarna kommer att vara helt avgörande. Vi behöver sätta press på andra länder att investera i det som kan rädda vår planet. Det är hög tid för samarbete. Det är tid för ansvar.I dessa vintertider och i en orolig omvärld är energifrågorna för många länder mer aktuella än någonsin. Kommissionen väntas inom kort lägga fram sitt meddelande om en europeisk energiunion. Meddelandet kommer att behandla frågor som försörjningstrygghet, inre energimarknad och minskat energiberoende. Detta är viktiga frågor. Samtidigt ska vi inte glömma bort att en långsiktig försörjningstrygghet inte är möjlig utan en energiomställning bort från fossila bränslen och mot förnybar energi och en effektivare energianvändning.Jämställdhet är en fråga om mänskliga rättigheter och social rättvisa men är också en möjlighet att öka Europas tillväxt och konkurrenskraft. I EU är den kvinnliga sysselsättningsgraden bara 62 procent, 12 procentenheter lägre än den manliga. Trots detta är utvecklingen mot ett jämställt samhälle inte tillräckligt snabb inom EU, och dessutom är skillnaderna mellan medlemsstaterna stora.Den dramatiska utvecklingen i unionens närområde är alarmerande. Den tydliggör behovet av en koordinerad utrikespolitisk agenda för EU. Vi måste fortsätta att bygga broar både österut och söderut. Genom närmare band med våra grannländer hjälper vi också till att sprida demokratiska värden. Vi bidrar till stabilitet, välstånd och demokrati i Europa, vilket också lyfts fram av kommissionen.Under 2014 sökte över en halv miljon människor asyl inom EU. Sverige ska vara pådrivande för att EU tar ett större ansvar för säkerhet och utveckling. Alla länder i EU har ett ansvar för skydd av människor som flyr från krig och förtryck, inte bara några få länder som i dag. För att hantera det ökade trycket på EU:s externa gränser ska kommissionen utveckla en europeisk agenda för migration. Den ska balansera en rättvis och ansvarsfull metod för att hantera laglig migration, för att göra EU attraktivt för personer med begåvning och kompetens, samt förbättra hanteringen av migration till EU. Regeringen anser att ett större ansvarstagande och mer solidaritet inom EU är nödvändigt.Herr talman! Jag är glad över att det i stort verkar finnas en bred politisk samstämmighet i Sverige kring kommissionens arbetsprogram, att döma av utrikesutskottets utlåtande. Kommissionsordförande Juncker har varit tydlig med att EU ska fokusera på tillväxt och sysselsättning och att EU ska bli mer öppet och ta mer ansvar. Det är bra, men mer behöver göras. Regeringen arbetar aktivt för att behålla fokus på fler jobb och rättvisa arbetsvillkor, på en ambitiös klimatpolitik, jämställdhet och mer öppenhet.

Herr talman! Att sprida demokratiska värden baseras naturligtvis på att man själv står upp för och lever upp till de demokratiska värden som man vill sprida. Den fråga som infinner sig är om det finns en samsyn bland EU:s medlemsstater. När Ungerns premiärminister så tydligt markerar att han söker en annan demokratisk definition än vad som har varit gällande när Köpenhamnskriterierna prövades måste EU ha förmågan att titta på detta. Det finns så att säga ett lackmustest på EU:s ambitioner i denna del.En annan fråga som är viktig är om EU kommer att låta sig granskas, precis som medlemsstaterna låter sig granskas, vad gäller mänskliga rättigheter utifrån det som man också har varit överens om och som har varit ett grundkrav för medlemskap, nämligen anslutning till Europakonventionen.

Herr talman! Jag tackar för en viktig fråga från Kerstin Lundgren. Utvecklingen i Ungern är bekymmersam och oroväckande. De uttalanden som har gjorts väcker frågor om vart landet är på väg och hur man ser på demokrati och mänskliga rättigheter. Detta kommer vi att följa mycket noga. Det måste följas, inte bara av Sverige utan också av de andra medlemsländerna i EU. Vår utgångspunkt är nämligen att vi måste ställa samma krav på mänskliga rättigheter på medlemsstater som på kandidatländer. Därför är det viktigt med den granskning av rättsstatens principer som vi har diskuterat här i dag. Nu hamnade vi i ett bakslag när EU-domstolen underkände detta nyligen. Jag ska svara på frågan mer specifikt. För närvarande analyserar vi EU-domstolens utlåtande, både i Regeringskansliet och mellan medlemsstaterna, för att se hur domstolens invändningar kan hanteras. Regeringen kommer - det kan jag försäkra - att fortsätta arbeta för att EU så snart som möjligt ska kunna anslutas till Europakonventionen.
Herr talman! Det är viktigt att det finns en tydlighet när det gäller det ansvar som kommissionen har att följa fördraget, och fördraget är tydligt när det gäller anslutning till Europakonventionen. Kommissionen ska vara fördragets väktare. Då är det viktigt att regeringarna sätter press på att kommissionen kommer fram till resultat. Herr talman! Jag skulle även vilja knyta an till ambitionen på klimatsidan. Den europeiska energiunionen kommer naturligtvis att vara viktig som ett test på hur ambitiöst unionen förmår verka för en fossilfri framtid. I detta sammanhang är det märkligt att man inte ens diskuterar att en av medlemsstaterna på nytt för samtal kring rysk gas. Det handlar naturligtvis återigen om Ungern och det samtal som sker mellan premiärminister Orban och president Putin och att det inte har diskuteras.

Herr talman! Det är uppenbart att vi är fullständigt överens om att kommissionen har ett ansvar men att också vi som medlemsstat måste göra vad vi kan för att driva på frågan om att ansluta EU till Europakonventionen. För att åstadkomma det måste man ordentligt analysera varför EU-domstolen kom fram till sin slutsats för att hitta vägar framåt och faktiskt kunna göra detta så snabbt som möjligt. Vi gör detta arbete mycket seriöst, men vi har också kontakt med flera andra medlemsstater för att se hur vi snabbast kan komma vidare i detta. När det gäller enskilda staters agerande, också gentemot Putin och Ryssland, tycker jag att det är ännu viktigare i dessa tider att betona att den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken är viktig för Europa och att det samfällda agerande som vi har i Europa är en av förutsättningarna för att hantera sådana konflikttider på ett seriöst sätt som gör att Europa hävdar de värden och intressen som Europa har på vår kontinent och i relation till våra grannländer. Jag har ingenting specifikt att avslöja eftersom jag inte har den kunskap som Kerstin Lundgren frågar om. Däremot kan jag konstatera att de gemensamma europeiska diskussionerna om energipolitiken blir viktiga de kommande åren i ett säkerhetspolitiskt perspektiv men också därför att vi som land har visat att det går att ställa om våra energisystem till mer av hållbar produktion och spara energi och att det också blir ett sätt att möta de gemensamma utmaningarna.

Fru talman! Vi från arbetsmarknadsutskottet har fått möjlighet att yttra oss till utrikesutskottet med anledning av kommissionens arbetsprogram 2015. Arbetsmarknadsutskottet konstaterar att läget i ekonomin och på arbetsmarknaden i EU sex år efter den finansiella krisens utbrott fortfarande är mycket allvarligt. Mot den bakgrunden anser vi att denna satsning på tillväxt och jobb är helt nödvändig och att det är den som måste sättas högst upp på den politiska dagordningen. Vi anser också från utskottets sida att medlemsstaterna fortsatt ska ha det främsta ansvaret och verktygen för arbetsmarknadspolitiken men att alla tillgängliga EU-medel måste mobiliseras för att hantera de utmaningar som Europa står inför. Utskottet anser också att EU har en viktig roll i att stödja medlemsstaterna i deras ansträngningar. Fru talman! Jag skulle vilja belysa tre saker lite extra. Den första handlar om jämställdhet. Precis som Folkpartiets representant hade vi från utskottets sida velat se att man tryckte mer på jämställdheten i kommissionens arbetsprogram. Arbetsmarknadsutskottet framhåller just att en ökad jämställdhet på arbetsmarknaden är en förbisedd tillväxtfaktor. Vi konstaterar också att om kvinnor yrkesarbetade i samma utsträckning som män skulle bruttonationalprodukten kunna öka betydligt. Jämställdhetsfrågorna är alltså någonting som vi måste försöka lyfta fram och trycka på i dessa sammanhang. Det andra som jag skulle vilja ta upp gäller lika villkor. För arbetsmarknadsutskottet och för oss socialdemokrater är det en självklar utgångspunkt att de som arbetar i Sverige ska ha lika lön och lika villkor, oavsett varifrån de kommer. Det är svenska villkor som ska gälla för alla som arbetar på den svenska arbetsmarknaden.Här har en del bekymmer uppstått på grund av EU-domstolen som har valt att tolka utstationeringsdirektivet på ett sådant sätt att arbetstagarna inte har möjlighet att få de villkor de borde ha för att lika villkor ska gälla. De fackliga organisationernas möjlighet att ställa krav på lika villkor har i och med det här domstolsutslaget inskränkts. Vi anser att vi måste värna den svenska modellen och stärka kollektivavtalens ställning, att det krävs politiska initiativ på EU-nivå för att uppnå detta och att den nuvarande ordningen underminerar den svenska arbetsmarknadsmodellen som bygger på just kollektivavtal.Den tredje punkten jag skulle vilja ta upp och lyfta fram har att göra med de regelförenklingar man pratar om i sammanhanget. Där menar vi att arbetsrätt och arbetsmiljö måste stärkas, inte försämras på något sätt. Det har inom ramen för kommissionens regelförenklingsarbete tidigare förekommit förslag om att man skulle undanta små och medelstora företag från lagstiftningen, bland annat på arbetsmiljöområdet. Det var de tre punkter jag framför allt ville föra fram när det gällde arbetsmarknadsutskottets utlåtande med anledning av kommissionens arbetsprogram. Jag skulle också vilja göra några reflexioner när det gäller Sverigedemokraternas reservation i utlåtandet, fru talman. Tyvärr har Sverigedemokraternas representant lämnat lokalen efter sitt anförande, vilket kanske betecknar hur seriöst man tar på riksdagens arbete. Det får dock stå för Pavel Gamov, som representerade Sverigedemokraterna i dagens debatt.Det finns anledning att ställa ett antal frågor till Sverigedemokraterna, och eftersom de inte är här och kan svara på dem får jag väl ställa dem till kammarens ledamöter som lyssnar. Vi får återkomma och följa upp frågorna. Jag tycker nämligen att väljarna har anledning att få svar.Den första frågan jag skulle vilja få ett klargörande av Sverigedemokraterna om handlar om att de i sin reservation skriver att de inte anser det vara rätt eller rimligt att EU:s lagar står över de lagar som stiftas av riksdagen. De vill därmed att Sverige ska lämna den överstatliga unionen. Ska man tolka det som att Sverigedemokraterna vill lämna EU och EES-området? Är det så man ska tolka det? Jag har ställt frågan till Sverigedemokraterna här i kammaren tidigare, och jag får inget riktigt svar på det. Jag tycker att det är viktigt att väljarna får svar på en sådan fråga.Det är nämligen så, för den som funderar, att EU:s lagstiftning hade rättsverkan i Sverige via EES-avtalet även innan Sverige blev medlem. Ska man undandra sig den rättsverkan måste man följaktligen lämna inte bara EU utan även EES. Det är naturligtvis viktigt att väljarna får reda på var Sverigedemokraterna står i en så viktig fråga. Jag vet inte om ett sådant uttalande beror på okunskap eller vad det nu handlar om, men oavsett vilket är det jätteviktigt att väljarna får svar. Den andra frågan jag hade velat ställa till Sverigedemokraterna om de befunnit sig i kammaren är hur de ser på jämställdhet. Jag framhöll att arbetsmarknadsutskottet och vi socialdemokrater menar att jämställdhetsfrågan är någonting som behöver förstärkas i kommissionens arbetsmarknadsprogram, men i reservationen från Sverigedemokraterna står det: "Enligt vår uppfattning är inte en lika fördelning av deltagandet på arbetsmarknaden mellan kvinnor och män ett mål i sig självt. "Det innebär alltså att de inte är för jämställdhet i allmänhet, och i synnerhet inte på arbetsmarknaden. Det är väl också viktigt att lyfta fram och hålla upp så att vi kan diskutera vad det får för konsekvenser inte för bara bruttonationalprodukten utan naturligtvis även för kvinnors ställning i samhället. Den tredje frågan jag hade velat ställa till Sverigedemokraterna om de befunnit sig i kammaren handlar om den märkliga uppfattning de har om den svenska arbetsmarknadsmodellen. De säger nämligen i reservationen att de vill värna kollektivavtalens ställning. Sedan säger de, fru talman, att det är viktigt att betona att även avtalsfriheten ska respekteras och att inte alla arbetsgivare väljer att ha kollektivavtal. Det tycker de är viktigt. Det är naturligtvis ett märkligt påstående, och jag vet inte om det beror på ohederlighet eller okunskap. Bara för att ta ett litet exempel kan jag dock säga att det en gång fanns ett företag som kallades Laval och som valde att inte ha kollektivavtal. Tydligen tycker Sverigedemokraterna att det är rätt och rimligt att kunna göra så, och det tycker inte vi socialdemokrater. Det är en av de saker vi vill rätta till i direktiven: Man ska som fackförening och löntagarorganisation kunna ställa krav på kollektivavtal. Det är ingenting det enskilda företaget ska kunna välja bort utan att arbetstagaren har några medel. Detta är någonting Sverigedemokraterna måste kunna förklara för sina väljare, alltså var de egentligen står. Hur kan man hävda den svenska modellen om man inte menar att det är rimligt att löntagarna ska kunna kräva kollektivavtal? Det finns en sådan motsägelse i detta att det måste redas ut. Förstår de över huvud taget vad de pratar om när det gäller den svenska modellen? Efter att ha debatterat arbetsmarknadspolitik med sverigedemokrater i kammaren, fru talman, är jag benägen att tro att de faktiskt inte har en aning om vad de pratar om. Det tror jag är den rimliga analysen. Även det tycker jag dock är något väljarna borde få besked om, fru talman. Är det så att vi i kammaren har ett parti som har företrädare som inte förstår sig på de frågor vi diskuterar här? Det är också viktigt för väljarna att få reda på. Jag kommer att återkomma till Sverigedemokraterna och ställa dessa frågor i något annat sammanhang, eftersom de inte finns här och inte tyckte att detta var en viktig debatt.